Herr talman! Jag har redan i mitt anförande utvecklat folkpartiets syn på konsumentpolitiken och sagt att vi anser att det är viktigt att arbeta för konsumentens bästa. Det har vi gjort med våra förslag. När nu justitieministern går in i debatten, som sist anmälde talare, vill jag ställa några frågor med anledning av vad hon har sagt. Laila Freivalds säger att hon är mycket tillfredsställd med att 1905 års köplag ändras. Men varför är inte 1845 års lösöresköpsförordning med i den här omgången då det gäller att förbättra konsumentskyddet? Vilka tankegångar och överväganden har förekommit inom departementet i denna viktiga fråga, som vi har pekat på i både en motion och en reservation? Då det gäller konsumentköplagen som är tvingande, vilket justitieministern framhåller, tycker jag att justitieministern helt förbigår konsekvenserna av just den tvingande lagstiftningen. Många av de remissinstanser som har yttrat sig tycker att det går för långt, för de inser att detta måste betalas av konsumenterna.

Herr talman! Jag hade inte avsett att förlänga den här debatten. Men eftersom justitieministern nämnde mitt namn och det jag citerade ur en gammal lagstiftning vill jag säga några ord. Som bakgrund till den hävdvunna regeln att avtal skall hållas hade jag slagit upp 1734 års lag för att se vad som stod där. Det är en missuppfattning om justitieministern menar att det står ungefär detsamma där som vi nu ge nomför. Det som står, om vi översätter det till modern svenska, är att när man har slutit ett avtal om köp skall det hållas. Det skall stånda, står det, ej återgånga. Det är huvudregeln. Det skall hållas, det skall inte gå tillbaka. I ny mening står det att den som vill bryta avtalet ”Han böte tre daler och gällde skadån”. ”Gällde skadan” kan något motsvaras av 41§ i förslaget till konsumentköplag. Regeln var alltså att avtal skulle hållas, och det var straffbart att bryta det. Man fick böta och dessutom stå för den skada som den andra parten hade drabbats av. Visst är detta förslag en uppluckring av hävdvunna principer. I det lagförslag som justitieministern har lagt fram står det egentligen ingen uppmaning till köparen att han eller hon skall stå fast vid avtalet. Det enda jag kan se är att man i 37 § säger att köparen kan avbeställa varan innan den har avlämnats. Detta ville jag ha sagt. Någon ytterligare debatt om konsumentpolitikens inriktning avser jag inte att driva här. I mitt första anförande tog jag upp de synpunkter som vi från centern har på föreliggande förslag, som vi i huvudsak har biträtt. Men på några punkter har vi velat ha annan lydelse. Det gäller bl.a. det som jag senast har angett, att avtal skall hållas.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet när jag lyssnade till justieministern. Men när hon kom till avslutningen förstod jag att den uppmaning som utgår från regeringen är att moderaterna nu skall anfallas på bred front. Med alla tänkbara medel skall vi angripas. Vi var konsumentfientliga, var innebörden i det hela. Det är inte alldeles säkert att det är på det viset.

Ett sådant system kan vara till gagn för konsumenterna genom att man inte belastar priserna med alltför höga kostnader för stora ersättningar. Det gäller även i andra sammanhang som vi har berört i dag. Detta kan självfallet inbegripa förlorad arbetsförtjänst och andra kostnader som köparen har haft. Ändock får man fram en skälig ersättning. Onekligen kan det nuvarande förslaget till lag komma att ställa till stora bekymmer när det gäller att mäta ut vad det är man skall få ersättning för och hur stor ersättningen skall bli. Det är inte konsumentfientligt, utan vi har pekat på en realistisk politik på de punkter där vi har avvikande mening. Men som sagt, herr talman, vi skall inte förlänga den här debatten ytterligare, utan jag slutar med detta.
Herr talman! Om jag kommer ihåg rätt sade ministern att den nya lagen skall svara mot de krav som framtiden kan ställa. Vi tycker att det nya lagförslaget har många förtjänster, men det har också stora brister. Det är därför vi har sagt att vi vill ha det omarbetat. Vi tycker inte att det tar upp de krav som framtiden kan ställa. Vi har, vilket jag nämnde i mitt inledningsanförande, stora problem med vår miljö. Att få fram kunniga och aktiva konsumenter kan ge en väldig kraft åt förändringsarbetet för en bättre miljö. Därför tycker vi att det är mycket viktigt att man i lagen för in bestämmelser om varors skadeverkningar vid användning. Det är faktiskt något som drabbar konsumenterna i allra högsta grad i deras vardag. Vi har därmed en mer utvidgad syn på de ansvarsfrågor som kommer fram i lagförslaget. Jag skulle vilja fråga ministern om man inom regeringen har för avsikt att fortsätta att arbeta med denna lag så att den får en mer utvidgad form och verkligen tar hänsyn till de ekologiska aspekterna. Behov finns av att verkligen arbeta med konsumentfrågorna på sådant sätt att farten blir intensiv när det gäller att komma till rätta med våra gemensamma miljöproblem.
Herr talman! Ulla Orring tar upp frågan om det sakrättsliga skyddet vid konsumentköp. Jag vill gärna upplysa Ulla Orring om att justitiedepartementet förra våren hade en hearing där bl.a. det sakrättsliga skyddet vid konsumentköp behandlades. I den hearingen deltog bl.a. företrädare för såväl näringslivet som konsumentintressena. Det uttrycktes från flera håll tveksamhet inför tanken att släppa avtalsprincipen fri i kommersiella sammanhang. Det sades att risken för svåröverskådliga transaktioner och i förlängningen även formlösa säkerhetsöverlåtelser var alltför stor. Det är mot den bakgrunden och med hänsyn till att traditionsprincipen är fast förankrad i svensk rätt som regeringen har kommit till den slutsatsen att vi bör behålla traditionsprincipen i svensk rätt även på konsumenträttsområdet. Med anledning av Ulla Orrings tveksamhet inför tvångslagstiftning, med hänvisning till att det innebär att man vältrar över kostnader på konsumentkollektivet, vill jag säga att konsumenterna redan i dag står för de ekonomiska konsekvenserna av säljarnas kontraktsbrott. I stället för att den enskilde konsumenten skall ta konsekvenserna av säljarens kontraktsbrott försöker vi åstadkomma att de skall kunna tas av hela konsumentkollektivet. Det är inte fråga om att på konsumenterna lyfta över konsekvenser som de inte redan tar. För Martin Olsson vill jag bara understryka att jag har precis samma uppfattning som han. Vi skall ha kvar principen om att avtal skall hållas som huvudregel. Det är också innebörden av det lagstiftningsarbete som vi håller på med. Till Rolf Dahlberg vill jag ge ett exempel på vad jag menar med moderaternas konsumentfientliga inställning.

föras med deras inställning till säljarens ersättningsskyldighet. Den finner man återgiven i reservation nr 8. Där heter det att det ”finns starka skäl att begränsa säljarens skadeståndsskyldighet”. Bl.a. bör köparen enligt moderaterna inte få ersättning fullt ut för förlorad arbetsförtjänst och följdförluster. Här gäller tydligen att säljaren skall besparas de ekonomiska konsekvenserna av sitt avtalsbrott. En konsument skall alltid fullt ut ta konsekvensen av sitt avtalsbrott; en säljare skall däremot inte behöva göra det. Det råder en total brist på balans i det resonemanget. Jag kan inte se att det, som Rolf Dahlberg hävdar, kan vara till gagn för konsumenterna.
Herr talman! Justitieministern har här förklarat varför man inte nu tar upp frågan om en ny lösöresköpsförordning. Från folkpartiets sida godtar vi inte den förklaringen. Man säger att man har haft en hearing med företrädare för konsumentintresset. Jag undrar var det konsumentintresset egentligen finns. Är det alltid konsumentverket som företräder konsumentintresset, eller finns det några organisationer utom KF som gör det? Folkpartiet anser att man skall behålla traditionsprincipen men att man ändå skall se över lagstiftningen. Då vi nu diskuterar sakrätten skulle jag vilja ha ett svar från justitieministern på frågan, varför man vid förskottsinbetalning har rätt att få tillbaka sina pengar bara när det är fråga om båtbyggnad men inte när det är fråga om t.ex. ett husvagnsinköp. Det tycker jag är ologiskt. Det visar att lösöresköpsförordningen måste ses över, och det måste göras snabbt. Till sist vill jag säga några ord när det gäller frågan om öppet köp. Justitieministern har ju själv varit chef för konsumentverket och fört förhandlingar med branschorganisationerna angående öppet köp. Hon vet därför att det inte vid alla tillfällen är möjligt för konsumenten att få till stånd ett öppet köp. Riksdagen kommer i dag att fatta beslut om avbeställningsrätt. Här behövs då en lagstiftning för att minska risken för en övervältring av kostnaderna vid avbeställning. Det skulle bli billigare för samhället och för konsumenterna om mar hade en förordning om öppet köp.
Herr talman! Jag måste ge Ulla Orring ett svar i fråga om öppet köp kontra ersättningsskyldighet vid avbeställning. Det är alldeles riktigt att jag i mitt tidigare arbete som konsumentombudsman försökte förhandla fram en rätt för konsumenten att avtala om öppet köp. Delvis lyckades jag väl i det uppsåtet men inte fullt ut. Men jag måste säga att jag är något förvånad över att Ulla Orring förespråkar en lagstiftning om öppet köp — en tvingande sådan, enligt vad jag förstår. Ulla Orring förespråkar alltså en mycket långtgående reglering, som innebär att konsumenten skall ha rätt att lämna tillbaka varan och få tillbaka allt det som han har betalat, i stället för den mer begränsade möjlighet som vi vill öppna, nämligen att i vissa lägen göra en avbeställning och därvid ersätta säljaren för de kostnader han har haft. Jag måste säga att Ulla Orring är mycket radikal i sitt ställningstagande till förmån för konsumenterna. Jag ser inte någon möjlighet att hänga med så långt i konsumentskyddet.
Herr talman! Om vårt förslag om lagstiftning om öppet köp går igenom vet både säljaren och konsumenten vad som gäller. En tvingande lagstiftning om rätt till avbeställning och rätt för säljaren att kompensera sig för sina kostnader medför stor osäkerhet. Jag tycker, som jag har sagt, att klara och enkla regler skall råda. Det är folkpartiets uppfattning när det gäller konsumentfrågorna.
Herr talman! Jag har också mycket stora ambitioner när det gäller att åstadkomma enkla och klara regler. Det är skälet till att vi lägger fram ett förslag som skall reglera förhållandet mellan konsument och säljare när konsumenten i vissa lägen gör en avbeställning. Det är för att uppnå en sådan klarhet i rättsläget som vi lägger fram förslag om den lagstiftningen. Ärligt talat förstår jag inte riktigt Ulla Orrings resonemang. På vilket sätt skulle det vara klarläggande men mindre långtgående att införa tvingande regler om rätt till öppet köp?
Herr talman! Jag förmodar att justitieministern i sin egenskap av konsumentombudsman förde förhandlingarna i den andan att man ville åstadkomma en rätt till öppet köp. Jag tycker fortfarande att den vägen är att föredra, både från säljarens och från konsumentens synpunkt, framför den rätt till avbeställning som i dag kommer att röstas igenom.
Herr talman! Ulla Orring och jag är tydligen överens när det kommer till kritan! Jag delar nämligen uppfattningen att den lämpligaste vägen att gå när det gäller frågan om öppet köp är att förhandla med näringslivet och träffa frivilliga och så långtgående överenskommelser som möjligt om öppet köp. Däremot anser jag inte att vi bör gå fram med tvingande lagstiftning som innebär att vi ger en absolut rätt till öppet köp utan att kompensera säljaren för de ekonomiska förluster som det innebär för honom.
Herr talman! Skillnaden mellan avbeställningsrätt och rätt till öppet köp är att konsumenten i det senare fallet redan vid inköpstillfället signalerar till säljaren att han inte är säker utan vill ta varan på öppet köp. Det vet säljaren däremot inte när den avbeställningsrätt som riksdagen i dag kommer att besluta om har trätt i kraft.

Herr talman! Det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta beträffande presstödet innebär att detta i fortsättningen skall omfatta tre stödformer, nämligen driftsstöd, utvecklingsstöd och distributionsstöd. Driftsstödet skall kunna utgå till dagstidningar som har låg hushållstäckning på utgivningsorten och som därmed också har låg orderingång när det gäller annonser. Stödet skall grundas på tidningens upplagestorlek och på hur ofta tidningen kommer ut. Därmed frångås den nuvarande ordningen enligt vilken stödet baseras på pappersförbrukning. Denna förändring anser vi moderater helt klart vara en förändring till det bättre. Nu gällande bestämmelser har haft betydande negativa effekter, eftersom en ökad pappersförbrukning har kunnat utnyttjas i syfte att komma åt presstöd. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår att driftsstödet skall utgå med ca 434 milj.kr. Detta innebär en kraftig höjning av bidraget i jämförelse med vad dagstidningskommittén föreslagit, nämligen 402 milj.kr. Motiveringen härför är att de ekonomiska förutsättningarna enligt propositionen har försämrats beträffande såväl annonsintäkter som kostnadsutveckling. Därför föreslås en generell uppräkning med 10 96 av bidragssatserna för hög frekventa storstadstidningar och för lågfrekventa tidningar samt med 16 90 för övriga, i jämförelse med kommittéförslaget. I jämförelse med innevarande års anvisade medel för produktionsbidraget innebär regeringsförslaget en höjning av stödet med ca 6 90. Vi moderater ställer oss bakom att ett driftsstöd av föreslagen karaktär skall utgå. Detta är uppenbarligen nödvändigt för att trygga att en öppen och fri opinionsbildning skall kunna äga rum, vilket är av största värde och-en absolut demokratisk rättighet. Vi anser det däremot inte vara rimligt att i en ansträngd samhällsekonomi öka kostnaderna för presstödet i enlighet med förslaget. Enligt vår mening är det nödvändigt att även på detta område visa återhållsamhet när det gäller att bevilja medel. Vi har därför föreslagit att det ifrågavarande anslaget skall reduceras med 20 96 av det av regeringen föreslagna beloppet och därmed utgå med 347 milj.kr. Herr talman! Regeringen har föreslagit att ett nytt utvecklingsstöd skall kunna utgå till tidningar med svag ekonomi för att investera i förpressledet och tryckeriledet. Utvecklingsstödet skall kunna beviljas av presstödsnämnden, som också skall medverka vid såväl planeringen som genomförandet av de skilda investeringarna och organisationsförändringarna. Det föreslagna stödet skall ersätta såväl de nuvarande formerna av samverkansstöd som möjligheterna till lån ur pressens lånefond. Vi moderater yrkar avslag på förslaget om utvecklingsstöd. Vi anser att utformningen av stödet innebär att de berörda tidningarna kan komma att utsättas för en omfattande myndighetskontroll, vilket inte är förenligt med den fria pressens traditioner. Vi anser således att pressens lånefond skall bibehållas, varigenom presstödsnämnden ges möjlighet att bevilja lån till önskvärda investeringar, som inte kan finansieras genom den vanliga kreditmarknaden. Lånefonden bör liksom innevarande budgetår tillföras ett belopp om 25 milj.kr. Utskottsmajoriteten har ställt sig bakom regeringens förslag om en engångsinsats av medel för att trygga att utbildning av personal i ledande ställning i tidningsföretag skall komma till stånd. Efter denna engångsinsats är avsikten att tidningsbranschen själv skall stå för denna utbildning. Givetvis är det värdefullt med utbildningsmöjligheter av ifrågavarande slag, men enligt vår uppfattning är detta en fråga som branschen bör och kan lösa själv. Vi yrkar således avslag på förslaget. Slutligen vill jag med tillfredsställelse konstatera att ett enhälligt utskott avstyrkt propositionens förslag om förändring av reglerna för att invandrartidningar skall få presstöd. Utskottet vidhåller att tidningar på annat språk än svenska som vänder sig till en språklig minoritetsgrupp i Sverige skall kunna få presstöd enligt nu gällande regler, vilket innebär att de till övervägande delen skall innehålla nyheter, annan information och debatt som rör förhållandena i Sverige eller är av allmänt intresse. Det är naturligtvis oerhört viktigt att de berörda människorna så långt möjligt ges dessa kunskaper. Herr talman! Moderata samlingspartiets utskottsledamöter står bakom tre av de reservationer som har fogats till betänkandet. Av dessa yrkar jag här bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Presstödet har haft till uppgift att förhindra lokala informationsmonopol och en koncentration inom massmedia. I någon mån har presstödet varit framgångsrikt när det gäller att nå det syftet. Men nu har det gått 20 år sedan presstödet infördes, och nästan 30 år har gått sedan det började utredas, och massmediebilden har förändrats helt och hållet. Där det för 30 år sedan fanns två lokaltidningar, ett radioprogram och en TV-kanal finns det nu en uppsjö av massmedia att välja mellan för medborgarna. Förutom flera lokala tidningar finns det i hela Sverige möjlighet att få dagstidningar till morgonkaffet. Den fackliga pressen är starkare än någonsin. Det finns tre riksradiokanaler. Det finns lokalradio och en alltmer utbyggd närradio. Sveriges Television har två program, och tack vare satellitutvecklingen har på de flesta orter ungefär hälften av befolkningen tillgång till ett ytterligt professionellt nyhetsprogram. Det växande medieutbudet innebär alltså att talet om informationsmonopolinte har den tyngd eller betydelse som det hade förut. Likaså har vi under de senaste åren kunnat se hur det går bättre och bättre för de tidningar vi har. Dagstidningskommittén överlämnade sitt betänkande till regeringen i början av oktober 1988. I betydande delar ansluter propositionen till kommitténs förslag. Bl.a. skall man nu beräkna stödet på upplagan i stället för på förbrukade ton papper. Vi ansluter oss till den förändringen, det är ett bättre mått. Däremot kan vi inte acceptera den uppseendeväckande höjning av presstödet som propositionen nu föreslår för alla kategorier av stödmottagande tidningar. Undantaget är de tidningar som antingen mister sitt stöd helt eller får det avtrappat till noll under några år. Vi motsätter oss inte borttagandet av det bidrag som några tidningar under en följd av år mottagit som viss kompensation för att den på orten konkurrerande andratidningen fått ett betydande presstöd, som dessutom vid upprepade tillfällen har höjts, medan förstatidningarnas kompensationsbidrag legat stilla. De förstatidningar som det gäller är Gefle Dagblad, Falu-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren. Under många år har andratidningarna Arbetarbladet, Dala-Demokraten och Folket trots mycket begränsade upplageskillnader fått betydande presstöd. Det är mot den bakgrunden helt oacceptabelt att samtidigt som kompensationsbidraget tas bort höjs konkurrenttidningens presstöd mycket kraftigt. Ja, det innebär en skillnad i den relativa konkurrensen med 2,5 milj.kr. I en rapport från presstödsnämnden, Dagspressrapport 89:1, har man granskat pressens ekonomiska redovisning. Av den tabell som visar det ekonomiska resultatet 1986-1988 för landsortstidningsföretag på orter där det finns en andratidning som konkurrerar kan vi se att det gäller femton orter. På tolv av dessa är det socialdemokratiska tidningar som är andratidningar. Tolv av förstatidningarna förlorar en miljon kronor per år i stöd, förutom att tre stycken mister sitt stöd helt och hållet. Samtidigt höjs stödet till andratidningarna, de socialdemokratiska, med 16 90. Detta är fullständigt oacceptabelt. Vi hörde tidigare hur Hans Nyhage hänvisade till det ekonomiska läget, och vi instämmer i det som han sade. Det finns anledning att vara återhåll sam, mot den bakgrund som jag har beskrivit och att det faktiskt går bra för dagspressen. Jag vill också något kommentera det som kallas för driftsstöd i särskilda fall och som gäller driftsstödet till tidningar på annat språk som vänder sig till invandrare i Sverige. Det väckte en berättigad uppmärksamhet när man i propositionen hade ändrat lydelsen av kriterier som skulle gälla för stöd till sådana tidningar. Det är med glädje som jag konstaterar att ett enigt utskott understryker att det inte är någon skillnad i formuleringarna på de kriterier som skall gälla för stödmöjligheter till sådana tidningar. Det innebär alltså att det inte skall bli någon förändring i möjligheterna till stöd för t.ex. en tidning som Estniska Dagbladet. I folkpartiet vänder vi oss mot det utvecklingsstöd som skall prövas av presstödsnämnden. Vi menar att det ger utrymme för godtycke och innebär ett ingrepp i tidningarnas integritet som inte är acceptabelt. I stället föreslår vi en lånefond på 30 milj.kr. som skall ha klara och entydiga regler för sitt utnyttjande. Vi säger vidare nej till det särskilda bidrag som föreslås för utbildning av tidningsledare. Vi anser att en sådan utbildning skall kunna ske genom branschorganisationerna och inte med hjälp av bidrag från skattebetalarna. Vi tror att ett sådant stöd skulle göra tidningsledarna avtrubbade för egna brister i ledningen. Självklart skall branschen själv stå för sådan utbildning. De av folkpartiet framlagda förslagen innebär på flera punkter stimulanser till en ökad samverkan mellan olika tidningsföretag, vilka bättre skulle kunna tillvarata den tekniska kapacitet som finns. Men som SPK påpekat i sitt remissvar på dagstidningskommitténs betänkande skulle antagligen en målmedveten reducering av presstödet ännu mer öka beredvilligheten till sådan samverkan på olika sätt. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte har fullföljt förslaget om en konsekvensanalys av ett successivt helt avtrappat presstöd. Det efterlystes faktiskt i direktiven till dagstidningskommittén och har även påpekats i remissvaren, bl.a. från SPK. Presstödet är inte förenligt med en sund konkurrens. Målsättningen bör på sikt vara en fullständig avtrappning av detsamma. 20 år med ett presstöd, som till sin konstruktion inte har förändrats nämnvärt, har uppenbarligen allvarligt hindrat en både nödvändig och viktig modernisering av svensk press. I förra veckan var konstitutionsutskottet på studieresa på Gotland och studerade där samarbetet mellan de gotländska tidningarna. En av företrädarna sade något mycket intressant, nämligen följande: ”Tidningsbranschen i Sverige har varit sämre än i andra länder när det gäller att utnyttja den nya teknikens rationaliseringsvinster. Möjligen kan det bero på att det inte har varit nödvändigt på grund av det generösa presstödet att ständigt bevaka sina kostnader och att ta till vara teknisk utveckling.” Herr talman! Mot bakgrund av försöket med förändrad yrkandeordning skall jag begränsa mig till att yrka bifall till reservation 4. I övrigt står naturligtvis folkpartiet bakom de reservationer och yrkanden som vi har i betänkandet.
Herr talman! Centerpartiet instämmer i allt väsentligt i det som står i betänkandet. Det framgår att socialdemokraterna på två punkter har gjort ett hårdnackat motstånd, och vi noterar givetvis med intresse deras inställning. Vi har reserverat oss i fråga om driftsstöd till Skövde Nyheter, som sedan några år tillbaka har ett fryst presstöd beroende på de särskilda förhållanden som gäller på utgivningsorten. Dessa förhållanden har på intet sätt förändrats. Den procentandel av hushållstäckningen som ger driftsstödet visar ingen rättvisande bild av tidningens faktiska konkurrenssituation. Därför borde enligt vår uppfattning ett särskilt men begränsat driftsstöd ha kunnat utgå. Gotlands Tidningar, Gotlands Allehanda, Ölandsbladet, Laholms Tidning och Haparandabladet får ju sådant driftsstöd. Närmare motiveringar för vårt ställningstagande återfinns i den motion bakom vilken jag står som första namn och i övrigt i reservationen. Tidningar med fortsatt driftsbidrag får vidkännas en avtrappning från nuvarande stöd ned till det stöd som skall gälla enligt det förslag som riksdagen nu skall fatta beslut om. Dessa avtrappningsregler gäller för alla tidningar med ett undantag, och det är Laholms Tidning. Centern kan inte finna något rimligt motiv till att en enda tidning skall tappa hela skillnaden mellan i dag utgående driftsstöd och det kommande driftsstödet. Dessutom kommer förändringen mitt i tidningens budgetår. Tidningarna har ju kalenderår som budgetår medan statens stöd utgår per budgetår, dvs. från 1 juli till 30 juni året därpå. Vårt ställningstagande motiveras i en motion av Ivar Franzén och följs upp i reservation 11. Hans Leghammar från miljöpartiet hör också till reservanterna. Med detta, herr talman, har jag redovisat centerpartiets inställning. Vi kommer inte att begära votering på dessa två punkter, utan reservationerna och de väckta motionerna får tala sitt tydliga språk.

Herr talman! Jag skall i detta betänkande inskränka mig till att yrka bifall till reservation 5. I övrigt står vi naturligtvis bakom de reservationer som vi har fogat till detta betänkande. Förslaget om reformerat presstöd bygger i allt väsentligt på det förslag som framlagts av dagstidningskommitténs majoritet bestående av socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. Vi har endast några smärre ändringsförslag. Herr talman! Det samhälleliga presstödet har spelat en betydande roll för att bibehålla den mångfald inom pressen som trots den allmänna tendensen till monopolisering ändå finns kvar. Utan presstödet hade t.ex. Malmöregionen endast haft kvar en monopoltidning i stället för som nu tre dagliga tidningar. Arbetet Väst i Göteborg hade inte funnits, och i en rad andra städer i vårt land skulle det ha funnits ett tidningsmonopol. Man kan bara beklaga att presstödet kom för sent för att rädda gamla Stockholms-Tidningen och de dagligen utkommande Ny Dag och Arbetaren. Det har lett till att det i landets huvudstad bara finns två stora borgerliga morgontidningar, varav den ena skulle ha avlidit för länge sedan om inte presstödet funnits. Moderaternas presspolitik skulle effektivt ha tagit kål på Svenska Dagbladet. Moderata Svenska Dagbladet kan skatta sig lyckligt över att det finns andra politiska krafter som har bidragit till tidningens fortsatta existens. Moderaterna och folkpartiet har i betänkandet reserverat sig för en drastisk minskning av presstödet, vilket skulle medföra en omfattande tidningsdöd i vårt land, och särskilt hårt skulle naturligtvis arbetarpressen drabbas. Det är den gamla vanliga visan som vi känner igen från de årliga debatterna här i kammaren om presstödet. Det nya i år är emellertid, herr talman, att folkpartiet nu för första gången bjuder över moderaterna i attackerna mot den fria pressen. Normalt brukar moderaterna kräva dubbelt så stora nedskärningar som folkpartiet, men den här gången är som sagt folkpartiet värst. Skall det tolkas som en seger för nyliberalismen, eller vad är det fråga om, Ylva Annerstedt? Folkpartiet har ju en kolossal maktställning inom svensk press, och man kunde faktiskt förvänta sig att liberalerna visade litet generositet mot andra meningsriktningar. Herr talman! Förutom det selektiva samhälleliga presstödet utgår ett annat indirekt stöd till dagspressen, som handlar om betydligt större summor. Momsbefrielsen för upplageintäkterna kan beräknas vara värd närmare miljarden kronor. Och den reducerade reklamskatten innebär att tidningarna betalar någonstans mellan 300 och 400 milj.kr. mindre än vad de skulle ha gjort med full reklamskatt. Dessa indirekta subventioner skall vi definitivt inte röra vid, det är inte mitt partis uppfattning. De skall vara kvar. Men det är symtomatiskt att moderaterna och folkpartiet i sin allmänna nedskärningsiver inte har någon som helst kritik mot detta stora indirekta presstöd. Orsaken är naturligtvis att lejonparten av den subventionen tillfaller de redan rika och välmående borgerliga tidningarna. Herr talman! Den förträffliga samdistributionen av dagstidningar har inneburit att själva utbärningen av tidningar eliminerats som konkurrensmedel. Vilken tidning man än väljer, kommer den i brevlådan samtidigt som de andra, och kostnaderna kan också hållas nere med gemensam distribution. Nu hotar av och till en del starka tidningar att lämna samdistributionen, vilket allvarligt skulle rubba konkurrenssituationen. Regeringen liksom utskottet vill motverka detta genom att öka det ekonomiska stödet till samdistributionen. Folkpartiet vill pytsa på ytterligare. Här är man plötsligt generös, naturligtvis därför att det här stödet framför allt tillkommer de redan stora och rika tidningarna. Vi i vänsterpartiet menar att det inte finns anledning att gödsla redan välmående tidningar med ytterligare pengar i samdistributionsrabatt. I stället bör samhället kunna kräva att dagstidningarna i utbyte mot de speciella skatteförmåner som dagspressen har skall utfästa sig att ingå i samdistributionen. Även arbetsgivarnas tidning, Pressens Tidning, har ju för övrigt sagt att detta nog kunde bli en rimlig följd om man försökte bryta sönder samdistributionssystemet. Tidningar som lämnar samdistributionen bör inte få åtnjuta reducerad reklamskatt. I reservation 10 till betänkandet, som vi naturligtvis ansluter oss till, utvecklas denna vår åsikt. I övrigt, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är faktiskt inte fråga om några attacker mot den fria pressen, vilket Bo Hammar vill göra gällande att folkpartiet ägnar sig åt. Det är snarast så att våra förslag är en naturlig och nyttig anpassning till den verklighet vi lever i. Den risk för en monopolsituation inom massmedieutbudet som fanns för 20 år sedan när presstödet inrättades finns inte längre. Det finns en uppsjö av information för medborgarna att välja mellan. Det går dessutom bra för pressen. Då finns också en anledning att i större utsträckning anpassa stödet till verkligheten. I förra årets proposition föreslogs en höjning av stödet med 5 96, och då blev förslaget i utskottet hastigt och lustigt en 10-procentig ökning. I år har dagspresskommittén föreslagit en höjning med 10 96. I propositionen blev detta 16 90 för vissa tidningar, tidningar med en mycket speciell färg. Det är alltså fråga om en naturlig anpassning till verkligheten.
Herr talman! Ylva Annerstedt talar om det naturliga, darwinistiska urvalet som skall ske. Det innebär att en rad vänstertidningar, arbetartidningar, naturligtvis kommer att försvinna. Det är bara att räkna på fingrarna hur många sådana tidningar som kommer att försvinna. I Örebro, kanske i Gävle och på många andra håll i landet kommer vi bara att ha kvar en enda tidning, och den kommer ofta att vara folkpartimärkt. Jag skulle ha haft litet större respekt för folkpartiet om man lade fram ett förslag som på någon punkt missgynnade de välmående folkpartitidningarna. Men när det gäller det indirekta presstödet, vilket som jag sade tidigare uppgår till ett belopp som är tre gånger större än det selektiva presstödet, har folkpartiet ingenting att säga. Man vill dessutom som sagt lägga på ytterligare på samdistributionsrabatten, som också gynnar de rika tidningarna. Jag har tidigare trott ganska mycket på folkpartiets påstådda vilja att företräda mångfald, pluralism och en fri och öppen debatt, men samtidigt lägger partiet fram förslag som går i motsatt riktning. Jag vill fråga Ylva Annerstedt varför folkpartiet i dag går ännu längre än moderaterna för att komma åt mångfalden inom pressen. Tidigare har ni ju legat någonstans mitt emellan utskottsmajoriteten och moderaterna, men nu överträffar ni moderaterna. Vad är det som har hänt i folkpartiet?
Herr talman! Bo Hammar säger att en minskning av presstödet med naturlighet innebär att icke borgerliga tidningar skulle försvinna eller mer eller mindre utplånas. Har Bo Hammar aldrig funderat över vad det beror på att den icke borgerliga pressen inte är starkare när socialdemokraterna och vpk åtminstone tidigare har haft uppåt 45 96 av sympatisörerna i alla opinionsundersökningar? Varför är då inte den pressen starkare? Varför köper inte medborgarna dessa tidningar i större utsträckning? Det måste bero på någonting. Möjligen kan det vara så att presstödet har varit utformat på ett sådant sätt att tidningarna inte har fått tillräckliga incitament för att bli bättre och på så vis få flera läsare och prenumeranter. Det är alltså inte fråga om att på något sätt strypa en fri och öppen debatt. Det går bra för tidningar i Sverige i dag. Utskottet har också fått brev från Förenade Landsortstidningar som säger att det finns anledning att något trappa ned stödet till pressen.
Herr talman! Det är riktigt att det går bra för ganska många tidningar, men en hel del andra tidningar har det mycket svårt. Får ni igenom era nedskärningar kommer dessa tidningar att dö, och då kommer många röster i vårt land att tystna. Jag vet inte om det är folkpartiets ideal. Sedan kan man naturligtvis diskutera varför arbetarrörelsen har haft svårigheter med sin press. Jag anser att en orsak till detta är att arbetarpressen har varit alltför organisationsansluten och haft alltför litet fritt svängrum. Åtminstone var detta förhållandet tidigare, och det finns många anledningar till självkritik. Men, herr talman, vi skall inte heller bortse från att det finns mycket starka kommersiella krafter som medvetet har gått in för att stödja folkpartioch högerpressen på bekostnad av folkrörelsepressen — arbetarrörelsens tidningar, centerns tidningar och vänsterns tidningar. Det förslag som ni nu lägger fram innebär att ytterligare en rad av dessa tidningar kommer att försvinna. För mig är det helt förbluffande att detta kan vara liberal presspolitik.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna har inte suttit med i presstödsutredningen, och vi sitter heller inte med som representanter i pressnämnden. Detta har gjort att våra möjligheter att påverka utformningen av presstödet har varit begränsade. Vi ser dock med tillfredsställelse att presstödet inte längre är knutet till hur mycket papper man slösar med eller använder. Vi i miljöpartiet har velat gå längre än propositionen och utredningen. Vi har velat komma till rätta med det resursslöseri som vi anser att det myckna reklamtryck som finns i våra tidningar är upphov till. För att komma till rätta med detta måste också presstödet ha en helt annan utformning. Annars skulle marknaden slås undan för tidningarna. Vi menar därför att man måste reformera presstödet så att det motverkar den reklamvolym som vi har i dagens tidningar. Stödet skall naturligtvis stödja informationsfriheten och yttrandefriheten och inte reklammöjligheterna. Det finns ytterligare två reservationer som miljöpartiet står bakom, förutom reservation 6, som jag härmed yrkar bifall till. Det gäller utbildningen av tidningsledningarna. Vi anser att det är en mycket märklig form av stöd till utbildning som man här föreslår, och det har ingen likhet med statliga bidrag i övrigt. Vi menar att tidningarna själva skall kunna hantera denna utbildning. Jag yrkar därför bifall till reservation 6. Vi anser också att det är viktigt att det skall finnas en likhet mellan tidningarna i fråga om övergångsbestämmelserna för presstödet. Jag ställer mig därför också bakom reservation nr 11. Jag tänker inte yrka bifall till den, men jag vidhåller givetvis min åsikt.

Herr talman! Tryckfrihetslagstiftningen utgör en av hörnstenarna i den svenska demokratin. I regeringsformen garanteras friheten att meddela upplysningar, uttrycka åsikter och att ta del av andras uppfattningar. Syftet med den statliga politiken på medieområdet är att värna om våra grundläggande demokratiska rättigheter — informations-, åsiktsoch yttrandefriheten. Bakgrunden till det presstöd vi har i dag är att mångfalden i dagspressen försvagades kraftigt under efterkrigstiden. Utvecklingen gick mot en ökning av antalet tidningsnedläggningar, mot fler tidningsmonopol och en ökad ägarkoncentration. Staten hade förvisso länge stött dagspressen genom generella åtgärder. Men dessa hade visat sig gynna främst de stora marknadsstarka tidningarna. Det nya med det direkta presstödet var att det var selektivt och lämnades till tidningar i konkurrensmässigt underläge. Mot denna bakgrund är det intressant att nu konstatera, precis som Bo Hammar var inne på, att folkpartiet tycks vilja vrida klockan tillbaka. I sin motion förordar folkpartiet en utveckling av presstödet som går i riktning mot vad som gällde före 1971. Det är lika överraskande som anmärkningsvärt att folkpartiet år 1990 står för en sådan stenåldersmässig presstödspolitik. För budgetåret 1990/91 beräknas statens kostnader för presstödet till ca 550 milj.kr. Det är således inga små summor det rör sig om. Men det är väl ändå väl använda slantar. Som enskilda medborgare får vi mycket för pengarna. Sverige är ett av de fyra länder i världen där man läser mest tidningar. Upprepade läsundersökningar visar att 9 av 10 svenskar regelbundet läser en dagstidning cirka en halv timme varje dag. Det är en siffra som har stått sig genom åren. Detta är mycket intressant. Trots ökad konkurrens tycks våra dagliga tidningar hålla sina ställningar. Utvecklingen av främst nya etermedier har hittills inte nämnvärt rubbat dagspressens positioner på läsarmarknaden. Förklaringen till att det förhåller sig så beror naturligtvis delvis på att vi i Sverige alltsedan 70-talets början har haft ett ganska väl fungerande statligt stöd till pressen. Tidningarna är alltjämt det centrala mediet för den debatt som håller demokratin levande. Vi måste slå vakt om detta.

Just nu, Ylva Annerstedt, genomför svensk press ett enormt investeringsprogram. Nya presshallar växer upp både i storstäderna och på mindre orter. På många håll diskuteras ett regionalt tekniskt samarbete mellan olika tidningar på ett sätt som det inte tidigare har funnits förutsättningar för. Sett i det perspektivet ligger regeringens förslag om ett reformerat presstöd rätt i tiden. Det nya utvecklingsstödet som föreslås i propositionen tar sikte på att underlätta investeringar i såväl förpressledet som i tryckeriledet. Stödet skall utformas så att det skapar ekonomiska motiv för rationaliseringar. Åtgärder som ger positiva långsiktiga effekter och är ekonomiskt attraktiva för tidningsföretagen skall prioriteras. Det nuvarande stödsystemet har ansetts vara alltför trubbigt för att åstadkomma en sådan utveckling. Mot denna bakgrund är det svårt att förstå den kritik mot propositionens förslag som återfinns i reservationerna från folkpartiet och från framför allt moderaterna. Moderaternas kritik mot t.ex. det nya utvecklingsstödet är mycket besynnerlig. Varje gång vi diskuterat presstödet här i riksdagen har moderaterna kritiserat det nuvarande stödet. Tidningarna växer fast i ett stödberoende som de aldrig kommer ur, har det hetat. Hans Nyhages partivän Anders Björck brukar vara närmast flamingoröd i ansiktet av upphetsning när han konstaterat detta i sina debatter här i riksdagen med mig. I det läget får moderaterna möjligheter och chansen att medverka till något nytt som skulle kunna leda till att tidningar med dålig ekonomi kan förbättra sin situation och för sin överlevnad i det längre perspektivet klara sig med ett lägre presstöd än eljest. Vad gör moderaterna då? Jo, då säger sig moderaterna, något överraskande, vilja behålla det gamla systemet som man så starkt har kritiserat genom åren. Den enda slutsats, Hans Nyhage, som man kan dra av detta är att moderaterna saknar en genomtänkt presstödspolitik. Det är allvarligt inte minst utifrån demokratiska utgångspunkter. Moderaterna gör ju anspråk på regeringsmakten och att vara det ledande partiet i en eventuell borgerlig regering. Skulle moderaterna få bestämma framtiden för dagspressen så skulle mångfalden, som är så viktig för en demokratisk utveckling, gå förlorad. Det finns, enligt min mening, antidemokratiska strömningar inom det moderata samlingspartiet som är mycket allvarliga. Inställningen till mångfalden i dagspressen är just sådan. I en reservation fogad till betänkandet föreslår moderaterna att produktionsbidragets storlek skall skäras ned med 20 96. Det är ett gammalt moderatkrav som återkommer till riksdagen varje år. Ett genomförande av ett så dant förslag skulle naturligtvis få ödesdigra konsekvenser för svensk dagspress. Många betydande pressröster skulle sluta att höras, precis som Bo Hammar sade. Själva grunden för svensk presspolitik skulle rämna. Jag vågar därför påstå att moderaterna genom att ständigt upprepa sitt förslag alltmer framstår som mångfaldens fiende nr I. Jag har sagt det tidigare i kammaren. Moderaternas problem är egentligen, som jag underströk nyss, att man saknar en genomtänkt presspolitik. Verkligheten korrigerar alltid moderaterna. De går emot varje höjning av produktionsbidraget. Man tvingas ändå, så också denna gång, medge att en höjning av driftsstödet är både motiverad och nödvändig. Så är det, även om ni vägrar att erkänna det, Hans Nyhage. Om det är nödvändigt, skall jag föra detta i bevis. Den intressantaste frågan i dag är kanske den som Bo Hammar tog upp, nämligen vad som har hänt med folkpartiet när det gäller inställningen till presstödet. Man försöker tydligen nu ta upp striden med moderaterna om vem som är mångfaldens främsta fiende. Att den höjning av presstödet som regeringen nu föreslår skulle vara så uppseendeväckande som folkpartiet gör gällande är närmast befängt. Det hade varit mer uppseendeväckande, Ylva Annerstedt, om regeringen i sin proposition hade lagt sig på dagstidningskommitténs nivå av det enkla skälet att det har förflutit en tid mellan det att utredningens förslag har lagts fram och regeringens förslag. Ser man dessutom till uvecklingen av inflationen under en längre period finner man att presstödet ändå har urgröpts. Ylva Annerstedt säger då att man skall anpassa sig till verkligheten. Tyvärr måste jag konstatera att Ylva Annerstedt vet väldigt litet om verkligheten i dagspressen utanför folkpartitidningarna. Den verklighet som vi känner gör det motiverat med en höjning av presstödet på det sätt som har föreslagits i propositionen. Folkpartiet vill sänka driftsstödet med inte mindre än 98 milj.kr. Det är, precis som Bo Hammar sade, t.o.m. mera än vad moderaterna föreslår för nästa år. Folkpartiet tar pengar från det selektiva driftsstödet och ökar distributionsstödet. Det är en åtgärd som gynnar de starkare tidningarna på de svagares bekostnad. I folkpartiets motion hävdas att den ökning av distributionsstödet som föreslås av regeringen är för liten för att garantera rabattsystemets överlevnad. Vi avvisar bestämt från socialdemokratisk sida att, som folkpartiet vill, ta pengar från driftsstödet för att via distributionsstödet gödsla de starka tidningarna ytterligare. Konstitutionsutskottet har liksom dagstidningskommittén med viss oro noterat antydningar om att samdistributionssystemet inom vissa områden knakat i fogarna. Vi utgår emellertid från att presstödsnämnden omedelbart slår larm till regeringen om det finns anledning till inskridande i någon form. Att distributionen av tidningar kunnat neutraliseras som ett konkurrensmedel mellan dem är en viktig bit i en god tidningspolitik. Utskottets majoritet välkomnar regeringens förslag till ett reformerat presstöd. Presstödet ges nu en mer dynamisk utformning med sikte på att verkligen kunna bidra till förbättrade villkor för lågtäckningstidningarna. Det är bra. Det som sägs i folkpartiets motion, och som även moderaterna brukar hänge sig åt, om myndighetskontroll och godtycklighet, är ingenting annat än klyschor som saknar verklighetsanknytning. De uppgifter som skulle begäras in för det nya presstödet för att presstödsnämnden skall kunna göra sin bedömning är i princip desamma som för närvarande brukar begäras in från tidningarna. Utskottet har efter sin prövning av regeringens proposition gjort några marginella avvikelser från propositionen. Det skall t.ex. räcka med att en tidning under ett år haft ett textomfång på 30 000 spaltmeter för att på den grunden vara berättigad till stöd som storstadstidning. Enligt propositionen gällde två år för tidning som redan var etablerad och ett år för en nystartad. När det gäller tidningar skrivna på annat språk än svenska och som vänder sig till en språklig minoritetsgrupp i landet, vidhåller utskottet sin tidigare formulering, dvs. den som nu gäller i presstödssammanhang. Enligt utskottet får det dock inte, om dessa tidningar skall fylla sitt huvudsyfte att ge invandrarna bättre möjligheter att delta i samhällsdebatten, betyda att de ensidigt är inriktade mot ett eller flera länders förhållanden. De bör i betydande utsträckning innehålla nyheter och information samt debatt om förhållandena i Sverige för att få uppbära stöd enligt presstödsförordningen. Skulle stödet till tidningar på annat språk än svenska utnyttjas på ett icke avsett sätt bör presstödsnämnden rapportera detta till regeringen. Detta är utskottet enigt om. Riksdagens riktlinjer för stöd till pressen skall självfallet följas. Utskottet har inte nu varit berett att ta ställning till propositionens förslag om reduktionsregler för företag med särskilt goda resultat eller vinstutdelning. Vi förväntar oss att regeringen så snart som möjligt kommer tillbaka med förslag i detta sammanhang. Jag vill emellertid understryka att utskottet delar regeringens uppfattning att avsikten med presstödet inte är att bevilja bidrag till tidningar som på egen hand lyckas uppnå en vinst av viss storlek i förhållande till driftsstödet. Lika orimligt måste det anses vara att en dagstidning som uppbär presstöd skall kunna använda härigenom frigjorda ekonomiska resurser så att de i stället för den egentliga tidningsutgivningen kommer utomstående parter till godo. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets föreliggande betänkande och avslag på samtliga reservationer som fogats till detta.

Herr talman! Min bristande färgkännedom gör det inte möjligt för mig att avgöra vilken färg Kurt Ove Johanssons ansikte har i dag, men det torde inte heller höra till det viktigaste i dagens debatt. Hela uppläggningen av utvecklingsstödet vittnar om att presstödsnämnden tvingas engagera sig i de bidragsmottagande tidningarna. Detta gäller såväl i planeringsskedet som vid genomförandet av investeringar och organisationsförändringar. Detta om något torde innebära kontroll och myndighetsutövning. Just detta strider i hög grad mot den fria pressens traditioner. Därför yrkar vi avslag i den delen. Det har i dag talats om drastiska förändringar när det gäller vårt förslag om sänkning av presstödet. Kurt Ove Johansson uttalar sig mycket skarpt när han säger att detta innebär att många pressröster skulle komma att tystna. Vårt förslag innebär verkligen ingen drastisk sänkning. Just för att vi inser att en drastisk sänkning skulle få allvarliga konsekvenser, lägger vi inte fram förslag av den karaktären. Vi föreslår en 20-procentig sänkning av den föreslagna höjningen av anslaget. Det är alltså inte fråga om en sänkning av det nuvarande anslaget, utan om en sänkning av det höjda anslaget. 347 milj.kr. kan för de stödmottagande tidningarna rimligen inte anses vara en betydelselös summa. Med vårt förslag tryggar vi en fortsatt mångfald inom svensk press. Kurt Ove Johanssons påstående att moderaterna är mångfaldens fiende nr 1 är direkt befängt. Kurt Ove Johansson säger också att moderaterna saknar politik i detta avseende, samtidigt som han säger att moderaterna år efter år återkommer med samma förslag — hur nu dessa två påståenden skall gå ihop. Som socialdemokrat borde Kurt Ove Johansson vara den siste att anklaga ett annat parti för att sakna politik på skilda områden. Hela vintern och våren har ju vittnat om att socialdemokraterna i fråga efter fråga saknar politik och hoppar tuva mellan olika ståndpunkter.
Herr talman! Nej, Kurt Ove Johansson, det är inte folkpartiet som har en stenåldersmässig presstödspolitik. Till skillnad från socialdemokraterna har vi sett oss omkring i verkligheten och noterat att det faktiskt har hänt en del. Förutsättningarna är förändrade. Kurt Ove Johansson talar om en hårdnande massmediekonkurrens och tar detta som intäkt för en höjning av presstödet. Men Kurt Ove Johansson, det var ju så vi ville ha det; vi ville motverka monopolsituationer med det pressstöd som infördes. Det är bra och eftersträvansvärt med mångfald när det gäller olika uttrycksformer i media. Kurt Ove Johansson talade om att svensk press nu står inför ett massivt investeringsprogram. Det håller jag med om, men det är fem år för sent. På andra jämförbara håll har den ekonomiska situationen medverkat till att man faktiskt har rationaliserat och infört den nya tekniken betydligt snabbare. Som tidningsmannen på Gotland sade: Tidningsbranschen i Sverige har varit sämre än i andra länder på att uttnyttja den nya teknikens rationaliseringsvinster. Det var ingen från någon tidning som opponerade sig mot detta yttrande. Det går bra för pressen. Jag skall ge Kurt Ove Johansson några siffror som visar att det inte duger att komma och tala om att s-tidningarna skulle höra till de svaga tidningarna, som Kurt Ove Johansson ville göra gällande. Öre bro-Kuriren har förbättrat sitt resultat med 50 96, Folkbladet Östgöten sitt med 30 2, Dala-Demokraten sitt med 30 76 och Värmlands Folkblad sitt med 300 90. Länstidningen i Östersund har förbättrat sitt resultat med 800 96. Det var bara några exempel på den ekonomiska situation som råder för tidningarna i Sverige i dag. Kurt Ove Johansson borde någon gång ställa sig frågan varför socialdemokrater och kommunister läser borgerliga tidningar. Vad beror det på att det inte är fler socialdemokratiska tidningar som är förstatidningar? Resultatet har blivit att ni socialdemokrater konstruerar ett pressbidrag i avsikt att gynna de egna tidningarna. Vi opponerar oss mot detta.
Herr talman! Till Ylva Annerstedt vill jag säga att anledningen till att jag läser en borgerlig morgontidning är att jag inte har något annat val. De fria marknadskrafterna tog död på t.ex. Stockholms-Tidningen, som — om jag minns rätt — hade en upplaga på en bra bit över 100 000 exemplar. Det var en oerhört bra tidning, men den hade inte annonsörernas bevågenhet. Stockholms-Tidningen gick under, och därför tvingas jag läsa en borgerlig morgontidning. Vissa arbetarrörelsetidningar uppvisar nu ett bättre resultat, men det är fortfarande ett stort minusresultat. Då säger folkpartiet: Nu skall vi klippa till och drastiskt skära ner presstödet för dessa tidningar. Det skall inte löna sig att gå litet bättre, för då skall vi här i riksdagen ingripa och skära ner presstödet. Herr talman! Det var inte därför jag begärde ordet. Jag ville bara — för att undvika missförstånd — göra en kort bemärkning till det som Kurt Ove Johansson sade. Utskottet har enats om att göra klart att det inte skall genomföras några skärpta bestämmelser för de två tre tidningar som ges ut på annat språk än svenska. Dessa tidningar skall kunna fortleva under samma betingelser som tidigare. Utskottet gjorde där en bra precisering i förhållande till propositionen. Den tidning som jag känner bäst och har följt en del är tidningen Liberacion som ägnat sig åt att informera om den stora förändringsprocessen i Argentina, Chile och andra latinamerikanska länder. Det vore oerhört trist om vi skulle säga till denna tidning: Nu får ni inte skriva så mycket om Chile och Argentina. Om ni skall ha presstöd, måste ni skriva ett antal spaltmeter mer om svenska förhållanden. Jag anser att det vore väldigt ogeneröst av oss. Detta är också ur ekonomisk synvinkel ett mycket obetydligt problem. Jag hoppas att dessa tidningar — Estniska Dagbladet, Liberacion m.fl. — skall kunna fortleva som tidigare i och med denna viljeyttring från utskottet.
Herr talman! Jag tänker gå in på det som Bo Hammar sade i slutet av sitt inlägg. När jag föredrog vad som skall gälla för tidningar som skrivs på utländska språk och som riktar sig till invandrare i Sverige, läste jag i princip upp den text som står att läsa i utskottets betänkande. Jag förmodar att Bo Hammar fortfarande står bakom den. Det kan inte föreligga några tvivel om att när riksdagen fattar ett beslut, skall detta beslut naturligtvis efterlevas. På den punkten har vi varit fullständigt eniga i utskottet. Sedan vill jag säga till Hans Nyhage att jag gärna skall erkänna att jag är litet tveksam till vem som i dag är mångfaldens fiende nr 1— om det är moderaterna eller folkpartiet. Att moderaterna har haft en hedersplats på den placeringen genom åren genom att ständigt kräva 20-procentiga neddragningar av presstödet är uppenbart. Som både Bo Hammar och jag har understrukit i våra inlägg har emellertid folkpartiet i år presterat en motion, där folkpartiet faktiskt går längre än t.o.m. moderaterna gör. Jag tror således att ni numera är lika goda kålsupare när det gäller att vara mångfaldens fiende. Det är bara att beklaga att fokpartiet i år har gått så pass långt. Hans Nyhage vidhåller tydligen att detta förslag skulle innebära myndighetskontroll och godtycke. Jag kan försäkra Hans Nyhage att under alla de år som jag har suttit i presstödsnämnden och har haft möjlighet att följa dessa frågor, har presstödsnämnden samlat in uppgifter och ibland begärt kompletteringar av tidningarna för att man skall kunna ta ställning till ett utvecklingsstöd eller vad det vara må. När jag nu läser propositionen kan jag konstatera att de preciseringar som förekommer där i princip överenstämmer med de uppgifter som vi redan i dag inom ramen för det nuvarande presstödet samlar in för att vi skall kunna fatta riktiga beslut.

Herr talman! Just därför att man inte ansluter sig på kronan när till det av socialdemokraterna föreslagna beloppet så betraktas man av Kurt Ove Johansson som mångfaldens fiende nr 1. Att man vill besluta om 347 milj.kr. är således detsamma som att man är motståndare till mångfalden. Påståendet är återigen lika befängt som tidigare, Kurt Ove Johansson. Hur är det egentligen med mångfalden hos Kurt Ove Johansson själv? Hur är det med engagemanget när det t.ex. gäller eterfrågorna, Kurt Ove Johansson? Hur är det med mångfalden när det gäller den fria radion och TV-n? Kurt Ove Johansson skall inte komma och beskylla andra för att vara mångfaldens fiende nr 1 när han själv på de områden som jag nyss nämnde verkligen framstår som den stora fienden. När det gäller utvecklingsstödet anser vi att det är bättre att vi har pressens lånefond, som kan ge lån efter ansökan när det vanliga kreditinstituten av någon anledning inte anser sig kunna bevilja lån. I sådana situationer vill vi ha den möjligheten öppen. Men det är först när de vanliga kreditinstituten inte beviljar lån som vi anser att man skall tillgripa denna lånemöjlighet.
Herr talman! Jag konstaterar att Kurt Ove Johansson inte lyssnar på vad man säger och att han inte heller tittar sig omkring och lägger märke till vad som händer i samhället. Han hade inget att säga som kommentar till de synpunkter och fakta som jag lade fram för honom. Det går bra för pressen. Vad finns det för skäl att konstruera ett presstöd som skall ge 2,5 milj.kr. extra i presstöd till tidningar som förbättrar sina resultat med 30, 50 eller 300 96? Det finns ingen rim och reson i detta. Det är inte den typen av presstöd vi skall ha. Kurt Ove Johansson svarade inte heller på frågan hur det kommer sig att socialdemokraterna läser borgerliga tidningar, i stället för att stödja de socialdemokratiska så att de blir förstatidningar. Ni har ju — i alla fall om man skall se till tidigare resultat — ganska massiva opinionssiffror som kunde hålla dessa tidningar under armarna, utan att man behöver konstruera uppenbart orättvisa system. Jag skulle vilja referera till koncernchefen för A-pressen som förra året uttalade att 1987 var ett historiskt vinstår. Resultatutvecklingen 1987 och det förväntade resultatet 1988, vilket hänvisar till de siffror jag redovisade tidigare, innebär att huvudägarnas ursprungliga insatskapital på 220 milj.kr. kommer att finnas kvar i A-pressen praktiskt taget ograverat. Tidigare nödvändig förlusttäckning och en omfattande omstrukturering har A-pressen klarat med egna vinstmedel. Kom inte och säg att det går dåligt för pressen och att det skulle vara särskilt synd om s-tidningarna. Bo Hammar påstod att annonsörerna tvingade Stockholms-Tidningen att lägga ner. Det är inte sant. Annonsörerna annonserar i de tidningar som folk läser. Om Bo Hammar och hans partifränder t.ex. hade ställt upp för Stockholms-Tidningen, hade den naturligtvis fortfarande funnits kvar. Så enkelt är det.
Herr talman! Jag noterade naturligtvis med tillfredsställelse att både Hans Nyhage och Ylva Annerstedt sade sig slå vakt om mångfalden inom pressen. Mot detta står det faktum att Ylva Annerstedt och Hans Nyhage predikar att man skall ta bort pengar ifrån det direkta presstödet. För moderaternas del rör det sig om 80 milj.kr., medan folkpartiet går ännu längre och talar om 98 milj.kr. Var och en förstår att det inte går ihop att säga att man är för mångfald samtidigt som man vill beröva den svenska pressen flera miljoner kronor. Det kommer att leda till tidningsdöd. Det är motsatsen, såvitt jag förstår, till mångfald. Sedan må vi strida hur mycket som helst om vem som är mångfaldens fiende nr 1 -— folkpartiet eller moderaterna. Regeringen lägger nu fram ett förslag som innebär att det finns ett nytänkande och att det skall bli möjligt för tidningar att investera för framtiden och kanske lyckas så bra med investeringarna att de inte skall behöva lika mycket presstöd framöver. Det tråkiga i dagens debatt är reaktionerna på detta förslag. Vad gör moderaterna och folkpartiet? Jo, de säger nej till det nya systemet och vill hanka sig kvar i det gamla systemet — låt vara på en nivå som är 20 96 lägre, som Hans Nyhage talar för. Folkpartiet vill gå ännu hårdare fram. Folkpartiet och moderaterna har stått här i denna kammare och kritiserat stelbentheten i det nuvarande pressystemet. När det sedan skall skapas ett system som kan göra det möjligt med utveckling hos tidningarna, sätter man sig på hasorna och går emot detta. Därigenom har jag väl fått fullt stöd för mitt påstående, som jag gjorde i mitt inledningsanförande, om att moderaterna saknar presstödspolitik. Jag vidhåller att folkpartiet fr.o.m. i år befinner sig på stenåldersnivå, eftersom det är berett att gå tillbaka till den situation som var rådande före 1971. Man vill satsa på generella stödåtgärder och ta bort de selektiva. Det står ändock i er partimotion, Ylva Annerstedt, att driftsstödet skall avvecklas på sikt.
Herr talman! Jag tror att Ylva Annerstedt i år debuterar som presspolitisk talesman för folkpartiet, och jag vet inte om det är detta som är anledningen till den mycket snabba omsvängning eller dragning till ytterkanten som karakteriserar folkpartiets presspolitik just nu. Jag vill bara fråga Ylva Annerstedt hur naiv man får vara när det gäller Stockholms-Tidningen. Om jag minns rätt prenumererade över 100 000 människor på denna tidning. Förmodligen var det omkring 200 000 människor som varje morgon läste denna tidning. Då säger Ylva Annerstedt att om annonsörerna inte ville annonsera så får väl de 100 000 eller 200 000 människor som läser denna tidning vara utan den. Då får de vara utan en opinionsbildning från arbetarrörelsen i landets huvudstad. Detta skall alltså marknadskrafterna bestämma. Är det fråga om liberal mångfald? Är detta uttryck för liberala uppfattningar? Jag har inte haft några stora illusioner om folkpartiet, men nu tycker jag att det är bedrövligt.
Herr talman! Vi behöver inte strida om vem som är mångfaldens fiende nr 1. Socialdemokraterna och Kurt Ove Johansson har på ett påtagligt sätt visat att de med stor framgång har den titeln när det gäller TV och radio. Och hur är det med valfriheten på olika områden, Kurt Ove Johansson, t.ex. på barnomsorgens område? Hur är det med mångfalden i fråga om denna för människorna, och hur är det med mångfalden på vårdområdet över huvud taget och på många andra områden? Titeln mångfaldens fiende nr 1 innehas med glans av det socialdemokratiska partiet, Kurt Ove Johansson. Låt mig få upprepa att det är 20 96 av det föreslagna högre beloppet som vi vill spara. Det betyder att 347 milj.kr. skall utgå, och det betyder att vi därigenom garanterar mångfalden och tryggar att det fria ordet kan spridas på avsett sätt. Det är närmast skrämmande att Kurt Ove Johansson står här och påstår att man, just därför att man inte accepterar det av socialdemokraterna föreslagna beloppet, är en fiende när det gäller mångfalden. Det är allvarliga beskyllningar som Kurt Ove Johansson för fram. Jag tycker att han skall sluta med det.
Herr talman! Kurt Ove Johansson och Bo Hammar argumenterar som om folkpartiet hade tänkt zvskaffa presstödet. Men det är inte fråga om det. Det handlar om en liten justering som en anpassning till den verklighet som vi i dag lever i. Det finns drygt 400 milj.kr. kvar i vårt förslag till presstöd. Det handlar alltså inte alls om att vi vill'ta bort något presstöd. Menar Kurt Ove Johansson att vi skall fortsätta att ha samma presstöd oavsett vad som händer i världen? Vi kan ju se en utveckling som innebär att den risk för monopolsituation som fanns för 20 år sedan inte längre existerar. Vi har i dag en mångfald av aldrig tidigare skådat omfång i Sverige när det gäller nyhetsoch massmedieutbud. Detta måste väl på något sätt visa sig vid diskussionerna om det framtida presstödet. När man tittar på tidningarnas ekonomiska resultat visar det sig att det har hänt en hel del. Tidningarna går allt bättre, även de socialdemokratiska, vilket jag har redovisat. En tidning har t.o.m. förbättrat sitt resultat med 800 20. Detta skall man väl ändå inte bortse från när man resonerar om hur presstödet skall se ut i framtiden.

Vi tycker inte att ett samhälle skall fungera på ett sådant sätt på något område. Det finns alltså en ökad mångfald, och de ekonomiska resultaten är bättre. Då tycker vi i folkpartiet att tidningarna skall inrätta sig efter detta och att presstödet skall justeras något.. Det är nämligen bara detta det handlar om.
Herr talman! Vi behöver väl inte strida om vem som är mångfaldens fiende nr 1, säger Hans Nyhage. Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker att vi efter denna debatt kan konstatera att det kan bli en delad guldmedalj på den punkten mellan folkpartiet och moderaterna. Jag har visst noterat att moderaterna vill minska presstödet med 20 96 från den nu föreslagna nivån. Det var därför som jag, Hans Nyhage, i mitt inledningsanförande konstaterade att moderaterna ställer sig bakom 80 96 av de 25 milj.kr. som regeringen föreslår i höjning. Det blir ju konsekvensen av att moderaterna för innevarande år krävde 20 90 reduktion och nu 20 96 reduktion på det högre beloppet. 80 20 av 25 milj.kr. ställer ni er bakom som en nödvändig åtgärd. Men då säger Hans Nyhage att jag för fram allvarliga anklagelser. Ja, det är allvarligt när man från ett parti här i riksdagen för fram att man skall ta bort över 80 milj.kr. i presstöd. Detta kommer att innebära att tidningar kommer att tystna. Visst är det en allvarlig anklagelse, men jag står för den. Det är allvarligt, Hans Nyhage, att föreslå något sådant. Och ännu allvarligare är det naturligtvis när Ylva Annerstedt vill gå ännu längre och ta bort nästan 100 milj.kr. i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill bara göra ett förtydligande. De referenser som jag har gjort till Stockholms-Tidningen avser naturligtvis den gamla klassiska Stockholms-Tidningen som lades ner på våren 1966. Förhållandena på 80 talet var helt annorlunda då man försökte återuppliva tidningen. Men för att undvika missförstånd vill jag gärna få detta infört i protokollet.
Herr talman! Kan jag inte, Kurt Ove Johansson, få en enda kommentar om Kurt Ove Johanssons lysande insatser för mångfalden när det gäller radio och TV? Ge oss besked om den strålande insats för mångfalden som Kurt Ove Johansson och hans parti gör på detta område. Herr talman! 20 90 är detsamma som allt. 80 70 betyder ingenting. Det är kontentan av Kurt Ove Johanssons argumentering. Det är ganska talande för det matematiska kunnandet när Kurt Ove Johansson skall finna argument.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att Kurt Ove Johansson inte har berört eller förnekat de uppgifter som jag har lämnat om pressens ekonomiska framgångar. Inte heller kan han svara på frågan om varför socialdemokraterna hellre läser borgerliga tidningar än stöder sina egna. Jag tycker att Kurt Ove Johansson inte skall fortsätta att ta talet om hårdnande massmediekonkurrens till intäkt för ett ökat presstöd. Massmediekonkurrens är faktiskt det som vi strävar efter i detta sammanhang. Det är bra med massmediekonkurrens. Vi vill ha många röster. Vi vill ha mångfald i pressen och i etern. Det har åstadkommits till viss del genom det presstöd som har utgått under 20 år. Men verkligheten ser annorlunda ut. Det skall inte vara så att man för all framtid, oavsett hur verkligheten ser ut, skall framhärda med ett så föråldrat presstöd som inte passar till den verklighet som vi i dag lever i. I så fall är faktiskt Kurt Ove Johanssons presstödspolitik klart förankrad i betongen.
Herr talman! Jag vet inte vad det är för verklighet som Ylva Annerstedt talar om. Verkligheten är ju att folkpartiet vill dra bort 98 milj.kr. från pressstödet. Att dra bort 98 miljoner från presstödet kommer att få till konsekvens att många tidningar inte kommer att kunna ges ut. Detta är verkligheten. Det är den verkligheten, det har jag förstått, som Ylva Annerstedt vill förändra och där vi har motsatt uppfattning. Jag är inte beredd att medverka till en utveckling som leder dit. Skälet till att jag inte är beredd att medverka till en sådan utveckling är att jag tycker att det strider mot mångfalden. Det är därför som jag tycker att Ylva Annerstedt och folkpartiet är en fiende till mångfalden. Sedan försöker Hans Nyhage — jag förstår honom mer och mer väl — dra bort diskussionen från presstödet till att gälla etermedier. Ylva Annerstedt säger i debatten med mig att ett av skälen till att hon vill dra bort 98 miljoner hänger samman med att vi har sådant utbud på andra medieområden. Så undrar Nyhage vad socialdemokraterna vill när det gäller de andra medierna. Ylva Annerstedt säger att vi har så många andra medier att det inte gör någonting om man tar död på några tidningar. Så står Hans Nyhage och anklagar mitt parti, som ändå har bestämt utvecklingen i det här landet under så lång tid, för att vi skulle ha en dålig situation på området. Vi har mångfald i mycket hög grad inom detta område. Mitt parti står för mångfald. Det gör inte moderaterna när de vill dra bort över 80 milj.kr. från dagspressen, för det betyder att tidningar kommer att få läggas ned.
Herr talman! Kurt Ove Johansson framhärdar i att hävda att det inte har hänt någonting i samhället i dag. Jag redovisade ett antal siffror för hur det har gått för de socialdemokratiska tidningarna, eftersom det ju är dessa som främst skall gynnas av det stöd som socialdemokraterna nu föreslår. Det kan ändå inte bortses ifrån att t.ex. Länstidningen i Östersund har förbättrat sitt resultat med 800 26, Värmlands Folkblad med 300 96. I övrigt varierar det mellan 20, 50 och 80 26 och upp till 800 26. Detta är fakta, Kurt Ove Johansson. Det finns en s-tidning som det har gått riktigt dåligt för, och det är Smålands Folkblad. Men det måste bero på någonting alldeles speciellt. Men i övrigt har det gått uppåt för s-tidningarna och andra tidningar också. Jag tycker inte heller Kurt Ove Johansson skall bortse ifrån att FLT, Förenade landsortstidningar, faktiskt har skrivit till utskottet och framhållit att det finns anledning att vara mer återhållsam med presstödet, att man kan dra ner litet. Vi har lyssnat, och jag tycker att Kurt Ove Johansson kunde också ta till sig argumenten. Det är faktiskt inte så — det har jag framhållit tidigare — att folkpartiet vill avskaffa presstödet. Vi har föreslagit en minskning med hänvisning till de ekonomiska realiteter och den massmediemångfald som finns i dag. Trots detta finns alltså drygt 400 milj.kr. kvar. Det handlar inte om att lägga ner presstöd. Det handlar om att anpassa sig till verkligheten.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till den senaste replikväxlingen och de uttalanden som Kurt Ove Johansson har gjort vill jag ställa ett par frågor i all enkelhet. Detta är nästan direktcitat från Johanssons beskrivning. Jag frågar: Går verkligen linjen mellan liv och död för A-pressens tidningar mellan det nuvarande presstödet, den selektiva delen, och en sänkning med 20 96? Är det fråga om att överleva eller att leva vidare? Om man nu tänker sig att man drar ned 20 26 från det presstöd som genomsnittstidningen i A pressen får — jag räknar bort Arbetet med sina nära 100 miljoner per år och går ner till den regionala tidningen som har ett presstöd på 10, 12 eller 13 miljoner — är det verkligen så att tidningen upphör eller läggs ned? I så fall: Sker det första året, andra året eller tredje året? En annan fråga i all vänlighet: Hur länge har ni, eller skall vi begränsa det till Kurt Ove Johansson, tänkt att presstödet skall vara kvar? Är det redan fråga om en permanent företeelse i svenskt samhällsliv? Det vore i så fall ganska märkligt med tanke på att vi har allt ifrån civilministrar till finansministrar som har sagt att nu skall allting omprövas i den förnyelse som sker under socialdemokratins hägn. Denna förnyelse har bl.a. tagit sig uttryck i osthyvelnedskärningar år efter år på många myndigheter. Länsstyrelserna får banta. Vi har i Värmlands län ett ganska stort antal vakanser vid länsstyrelsen, för att nu ta en annan myndighet som exempel. Men hur bedrivs motsvarande besparingspolitik på presstödsområdet? Jag har inte hört talas om att man har behövt sätta tjänster i vakans på de vanligaste A-presstidningarna. Min uppfattning av A-pressens tidningar är att de flesta är skickligt gjorda. Men det är så därför att man har haft möjlighet att använda så enormt mycket papper. A la bone heure skall det här sättet att ge ut presstöd, den selektiva delen, förändras. Det är inte längre en optimal pappersförbrukning som skall styra det hela. Men vi har från borgerligt håll praktiskt taget hela tiden sagt att det är fel. Tänk, att det skulle ta så lång tid för en socialdemokratisk regering att förändra detta! Låt mig erinra om att när den första presstödsutredningen satt på 60-talet var hela tiden diskussionen inriktad på att åstadkomma en hjälp till självhjälp, så att man kunde sanera ekonomin i tidningarna. Jag är alldeles övertygad om att det har funnits en sådan ambition på åtskilliga av de hjälptagande tidningarna. Men från riksdagens sida har denna inställning tydligen inte varit förhärskande, utan i stället har man utgått från att stödet måste öka allteftersom åren går. Och så har man alltså fått en väldig framväxt av just den selektiva delen. Det vore väldigt bra om man tog fasta på att ett stöd, subsidier av det här slaget, inte skall permanentas. Det skall vara något som skall vara bidragande till, eller rättare sagt åstadkomma, det väsentliga, nämligen att skapa företag som står på egna ben. Det är inte alldeles oväsentligt att också ha i åtanke att de pengar som anslås, utan någon annan motprestation än den att man förbrukar mycket papper, i fortsättningen kommer att spela en ganska negativ roll när det gäller arbetet på andra tidningar. Man får alltså helt enkelt pengar utan att det krävs en motprestation. Det kostar för de självbärande tidningarna att ta in annonser. Nettot i tidningsbranschen är inte särskilt stort, trots att branschen har upplevt en högkonjunktur under senare år. Den som vill placera sina pengar på ett så vinstgivande sätt som möjligt investerar inte i tidningsbranschen. När det gäller valet av annonsforum får vi hoppas att även socialdemokraterna också bekänner sig till marknadsekonomin och säger nej till styrning enligt kommandostatens modell — dvs. att annonsörerna tvingas fördela annonserna. Til syvende og sidst: Det måste väl ändå vara läsaren som avgör valet av tidning. Läsaren tar då också den tidning som ger bästa valutan för pengarna och som skänker tillfredsställelse, alltså som tillfredsställer läsarens nyhetsbehov. Det är inte politik som man är ute efter.
Herr talman! Det finns, Göthe Knutson, avskräckande exempel ute i världen. Man har således låtit rena marknadsekonomin vara gällande även i tidningsbranschen. Det finns länder som totalt har utarmats på tidningar. När det gäller dessa länder kan man över huvud taget inte längre tala om mångfald, och det är naturligtvis utomordentligt olyckligt. Men samtidigt tycker jag att det var ganska glädjande att få ta del av en del synpunkter från moderat håll. Det handlar alltså om att vidareutveckla debatten om presstödet på en mera saklig nivå. Jag tycker nog, Göthe Knutson, att jag har svarat på frågan om vilka konsekvenserna skulle bli om man minskade presstödet med 20 96 av det i propositionen föreslagna beloppet — det är ju vad moderaterna föreslår. Men jag har inte sagt att alla tidningar som uppbär presstöd kommer att försvinna. Däremot har jag sagt att många av de tidningar som i dag uppbär presstöd lever med mycket små marginaler. Om presstödet reducerades i den storleksordning som moderaterna föreslår, skulle aktuella tidningar så att säga tystna. Det skulle, tycker jag, vara ett trendbrott när det gäller den mångfald som vi i mitt parti förespråkar, så någonting sådant kan vi inte vara med på. Göthe Knutson frågade mig hur länge man skall fortsätta med det här stödet, och då kommer vi till en mycket intressant sak. Vad var det som vi i dagstidningskommittén jobbade med? Jo, vi jobbade på att just finna formerna för hur vi kan stimulera teknik etc. på tidningarna för att dessa — precis som Göthe Knutson själv sade — skall få hjälp till självhjälp. Det var huvudinriktningen. Men vad hände då? Jo, precis det som jag har redovisat här i talarstolen. En representant i presstödsutredningen satte sig på hasorna. Han höll fast vid detta med en neddragning om 20 96 och vid det gamla systemet. Såvitt jag förstår kommer också Göthe Knutson att rösta för den reservation där ni moderater säger att ni vill ha kvar det gamla systemet — och detta trots att ni har klagat på det här i kammaren. Men var nu modig och gör ett avsteg från det moderata tänkandet vid dagens röstning! Stöd regeringens proposition! Där finns det nytänkande som kommer att leda till att tidningarna genom ett mera flexibelt stöd kan satsa på ny teknik och utveckla den nya tekniken så, att man får en billigare produktion. Jag tycker således att Göthe Knutson skall visa mod vid den röstning som snart kommer att ske. Ställ alltså upp på regeringens proposition! Ta avsteg från det moderata förslaget, som innebär att man på basis av det nuvarande systemet reducerar presstödet med 20 96!
Herr talman! Det var ett skojigt inlägg! Kurt Ove Johansson inbjuder mig alltså att göra en heroisk insats och rösta för något som jag inte vill ha. Vidare talade Kurt Ove Johansson om en utveckling som skall leda till att också de tidningar som får stöd blir företag som kan gå för egen maskin. Ja, det är en självklarhet. Representanten i presstödsutredningen har redovisat olika ståndpunkter. Jag har fullt förtroende för de moderata ledamöterna i konstitutionsutskottet, för ledamoten i presstödsnämnden och för de ledamöter som har suttit med i de aktuella utredningarna. Jag skall inte gå in på diskussionen om lånefonden — i och för sig gör jag det utomordentligt gärna — och den förändring som kommer i det avseendet, utan jag skall begränsa mig till de två aktuella frågorna. Det är nämligen omöjligt att låta bli att gå in på dem efter mina 35 år i dagspressen. I inledningen av sitt huvudanförande här — jag måste säga att tonen var mycket vänlig — talar Kurt Ove Johansson om avskräckande exempel på tidningsdöden. Det var något som vi i Sverige upplevde på 40 och 50-talen. Det var företrädesvis moderata tidningar — eller högertidningar, som de kallades på den tiden — och folkpartitidningar som drabbades. Men då hörde vi inte någon socialdemokrat säga att mångdfalden kräver att det finns ett presstöd. Nej, tidningarna fick dö i tysthet. Sedan kom en ny våg, och då var det de socialdemokratiska tidningarnas ställning som rubbades. Många tidningar var i och för sig väldigt bra. Men många var också genompolitiserade. Det går inte att förena en politisk pamflett med en nyhetstidning. Då säger läsarna: Nej, det är nyheter som vi vill ha. Situationen i nuläget i de länder som Kurt Ove Johansson talar om innebär att mångfalden på televisionens och även radions område gör att väldigt mycket av annonspengarna strömmar över till detta område. Där har man alltså inte samma situation som vi i Sverige fortfarande har, nämligen att det är en mycket omfattande direktreklammarknad. Socialdemokratiska tidningar och naturligtvis också andra tidningar som får stöd hade naturligtvis haft möjligheter att försöka hämta hem de mycket stor summor som läggs ut på reklam som hamnar i brevlådor eller brevinkast för att sedan försvinna ned i soptunnor. Direktreklamen har nämligen en mycket liten uppgift i vårt samhälle. Men självfallet kommer jag att försvara direktreklamen. Den måste få finnas kvar just därför att den är en del av den fria marknadsekonomin, som är nödvändig om vi skall ha en fri press här i Sverige.
Herr talman! Jag förväntar mig inga heroiska insatser från Göthe Knutsons sida. Jag frågade bara vad meningen var med den fråga som han ställde till mig. Det handlar alltså om frågan: Hur skall man på sikt komma bort från presstödsberoendet? Jag sade att vi i dagstidningskommittéen har diskuterat i de tongångarna. Vi kom fram till att det, om ett sådant system genomförs som det reformerade presstödet syftar till, i framtiden kommer att finnas möjligheter för vissa tidningar att vara mindre beroende av presstöd. Men det måste alltså finnas möjligheter att utnyttja ny teknik. Om Göthe Knutson också har den principiella inställningen, begriper jag inte hur han i dag kan stödja sitt eget partis förslag när det gäller detta med att slå vakt om det gamla systemet och att stödet skall vara 20 96 mindre. Mot den bakgrunden begriper jag alltså inte vad som är meningen med Göthe Knutsons fråga om vår vision när det gäller att komma bort från pressstödet. Då skall man väl vara öppen för litet nya tankar och idéer, och nya idéer presenteras faktiskt i presstödspropositionen. Men Göthe Knutson tänker inte stödja dem, och det är synd. Jag måste få säga en sak med anledning av att Göthe Knutson kom in på 70-talet, när borgerliga tidningar lades ner. Som socialdemokrat slåss jag för mångfalden, och det inbegriper även folkpartistiska och moderata tidningar. Deras synpunkter har också sin givna roll i mångfaldens system. Men hur var det då när systemet med presstöd infördes? Ja, det var inte socialdemokraterna som slog undan benen för de borgerliga tidningar som Göthe Knutson talar om. Moderaterna var ju motståndare till presstödet när det infördes. Jag är övertygad om att Göthe Knutson, som har 35 år i branschen, kan påminna sig att det var på det sättet. Han kan alltså inte komma och säga att det från vårt håll inte har gjorts ordentliga insatser när det gäller att slåss för mångfalden. Det är tyvärr sämre med Göthe Knutsons parti, som jag har tyckt mig kunna påvisa här i dag.

Herr talman! Det är intressanta frågor som Kurt Ove Johansson tar upp. Han försöker ge intryck av att man även från socialdemokratiskt håll har haft en framförhållning i presstödsutredningen. Jag tvivlar inte på att de tid ningar som har stöd gärna vill komma ur denna situation, men då är frågan: Skall vi med skattebetalarnas pengar permanenta också utvecklingskostnaderna? Om det är vettiga investeringar i utrustning, alltifrån tryckpressen till datan och monteringen i sätteriet, är de också lönsamma, och då skall tidningen inte behöva förlita sig på skattesubventioner. Därför måste lånesystemet vara bättre när det gäller investeringar. Det är möjligt att Kurt Ove Johansson har försökt besvara min fråga, om skillnaden mellan liv och död för en tidning går mellan 100 och 80 96 av det nuvarande presstödet. Jag tror inte det. Jag tror att det finns mycket mera av livskraft i exempelvis en socialdemokratisk regional tidning, liksom i Svenska Dagbladet och förhoppningsvis också i Skånska Dagbladet, för att nämna de stora mottagarna. Det gäller inte minst Arbetet, som gör en utomordentlig produkt. Det har på något sätt gått troll i debatten om presstödet under de här åren, där man fixerar sig vid att det som är tidningens åsikt är avgörande för mångfalden. Det kan inte vara så att människor i allmänhet vill köpa politiska pamfletter, utan de vill ha en tidning — förlåt att jag upprepar det — som tillfredsställer deras behov av nyheter, såväl lokala och regionala nyheter som utrikesnyheter. De väljer då den tidning som de tycker ger det bästa och det mesta för pengarna. Det finns många som väljer en socialdemokratisk tidning även om de röstar borgerligt och tvärtom. Så länge den friheten får vara kvar finns det alldeles säkert en framtid för dagspressen. När det gäller utbildning är så pass mycket betalt av samhället att det finns i stort sett välutbildade journalister överallt. Samtidigt skall jag säga att de journalister som har skolats på tidningar sannerligen inte är sämst då det gäller yrkesstandard. Hur skulle det vara, Kurt Ove Johansson, om vi kom överens om att en utredning nu skall tillsättas som tar sikte på att presstödet skall avvecklas och lägger upp en långsiktig plan? Det skulle väl vara en lysande framtid som tidningspressen då gick till mötes.

Herr talman! Vi har alla kunnat konstatera att vi har haft strul med budgetbehandlingen i riksdagen. Det finns inte nu anledning att upprepa den kritik som har riktats mot regeringen härifrån kammaren, i finansutskottet och i konstitutionsutskottet. Det viktiga nu är att problemen har uppmärksammats, att vi är eniga om att det inte fungerar bra och att det finns en gemensam vilja till förändring. Budgetpropositionsutredningen arbetar, och finansutskottet föreslår att vi här i riksdagen tillsätter en utredning om riksdagens roll i budgetarbetet. Konstitutionsutskottet föreslår att vi förstärker granskningen av hur alla resurser som vi anslår används. Utskottet vill att en utredning tillsätts här i riksdagen med uppgift att pröva vilken organisation vi behöver för att förstärka uppföljningen av våra beslut. Målet måste vara att vi ägnar mindre tid åt att anslå pengar och mer tid till att kontrollera att de används effektivt och att våra beslut i praktiken fungerar som det var tänkt. Vi är glada över att en motion av Daniel Tarschys tillstyrks och att en partimotion från folkpartiet har lett fram till att de båda nämnda utredningarna tillsätts. Få parlament i världen torde ägna så mycket tid och kraft åt att diskutera detaljer i budgeten och ägna så litet intresse åt att granska utfallet av verksamheten som Sveriges riksdag. Om vi skall klara att bygga ut välfärden måste vi använda resurserna bättre. Vi måste få en effektivare organisation av den offentliga sektorn samt effektivare och mindre slösaktiga stödsystem. En effektiv granskning kan bidra till det. Jag har sagt det förr, och jag upprepar det gärna, att det vore önskvärt att granskningen av den statliga verksamheten kunde bli lika synlig som konstitutionsutskottets granskning av regeringen. I folkpartiet välkomnar vi de framflyttade positionerna när det gäller revisionens roll här i riksdagen, men vi vill gå längre. I många länder ligger riksrevisionsverkens uppgift under parlamenten. Vi tycker att det bör prövas även här i Sverige. Om riksdagen står som direkt initiativtagare till och mottagare av revisionens arbete skulle det kunna bidra till aktivare omprövning av den statliga verksamheten. Vi vill att den här frågan prövas inom ramen för en utredning om riksdagens kontrollmakt i stort. Det har vi redovisat i reservation nr 2. I övrigt avstyrks en del motioner om vissa förändringar av riksdagens arbetsformer. Betänkandet är i den här delen inte särskilt spännande i år. Om jag har förstått rätt pågår överläggningar mellan partiernas representanter i talmanskonferensen om olika förslag till ändringar av kammararbetet. Ibland går arbetet i konstitutionsutskottet och arbetet i andra arbetsgrupper omlott litet grand. Det kan kanske leda till att det verkar vara litet rörigt. Trots det önskar jag lycka till med det arbete som partiernas representanter i talmanskonferensen håller på med. Kan det åstadkommas förbättringar, är det välkommet. Till sist skulle jag vilja kommentera en enskild motion från en miljöpartist och en folkpartist. Jag delar uppfattningen att utskottsledamöter inte bör sitta i verksstyrelser som tillhör det egna utskottets verksamhetsområde. I folkpartiet försöker vi när vi nominerar kandidater till verksstyrelserna att undvika att ta kandidater från berörda utskott. Vi har alltså redan försökt att uppfylla de krav som dessa båda motionärer ställer på oss.

Herr talman! Riksdagen kan aldrig bli en normal arbetsplats. Det ligger i sakens natur, dvs. i det politiska livets villkor. Men vi kan naturligtvis på olika sätt se till att riksdagsarbetet blir effektivare, att det ger större utrymme för verksamheter utanför riksdagen och att det kan läggas upp på ett sådant sätt att det möjliggör en långsiktig planering. Det är alltså ur olika aspekter viktigt att riksdagen fungerar effektivt. Och det gör den, enligt min mening, inte i dag, eller rättare sagt, vi skulle kunna få en mycket effektivare och ur olika synpunkter bättre riksdag. Den här frågan har sysselsatt oss centerpartister under många år. I mycket utförliga motioner har vi redovisat vad vi tycker borde göras. I stora drag visar det sig att den kritik som vi tidigt framförde, och som vi sedan har upprepat, och de förslag som vi har lagt fram står sig gott. Vi får t.o.m. beröm för förslagen i det ena utskottsbetänkandet efter det andra. Det är bara det att det aldrig blir några beslut. Man är för ängslig för att ta ett litet större grepp om riksdagens arbete och ägnar en väldig energi åt mindre ting. Det är i och för sig bra om vi kan få en rationellare behandling av budgeten, en mer fyllig budgetproposition. Jag har inget emot det. Jag tycker att det är mycket bra. Här finns en hel del annat som kan ändras.

Vi har nämligen, det har jag varit tvungen att påpeka många gånger, en mycket egendomlig och helt unik ordning i vårt svenska parlament. Riksdagen startar nämligen inte när den startar. Formellt startar vi på hösten med pukor och trumpeter. I realiteten börjar riksdagen i januari. Detta är det grundläggande felet i den ordning vi har, vilket gör att det är så svårt att planera verksamheten på ett vettigt sätt. Vi har från centerpartiet sagt: Varför inte ändra på detta? Om vi alla inser att det är på det här sättet, varför inte ändra på det? Varför inte se till att vi, som i alla andra anständiga demokratier, lägger budgeten när parlamentet, riksdagen, stortinget eller vad det nu heter samlas och arbetar med den framåt jul och nyår. Lagstiftningsoch planeringsfrågor tas om hand under våren. Med den ordningen skulle det bli möjligt att ha en vettig allmän motionstid. Det skulle vara möjligt att planera systematiska ledigheter under riksdagsarbetet och det skulle vara möjligt för ledamöterna att på helt annat sätt få överblick över sina liv och sina verksamheter. Vi har redovisat dessa förslag så många gånger. Vi redovisar dem nu i en, vill jag påstå, mycket omfattande motion. Den är också ganska fylligt återgiven i reservation 4 till detta betänkande. Jag vill yrka bifall till den reservationen. Det har sagts att ett hinder för en omläggning skulle vara att vi tvingades ha val på våren. Det vill man av någon anledning inte ha. Men det kan naturligtvis också tänkas vara en variant. Men om man inte vill ha det, går det bra ändå. Jag skulle kunna räkna upp en lång rad länder som har val på hösten och ändå startar med budgeten när riksdagen samlas. Så är det i t.ex. Norge. Vi har ju ett par gånger varit där på studieresor och tagit del av hur man har ordnat det. Det är inga bekymmer med den uppläggningen. Där kan man inte förstå hur vi kan ha det på ett så konstigt sätt som vi har det. Jag vet att det här berör en mängd intressen i departementen och hos de anställda där, som är rädda om sin segelsemester på sommaren och liknande. Men jag tycker inte att det kan få vara avgörande för så viktiga ting som hur riksdagsarbetet läggs upp. Jag är alltså besviken över att vi under alla dessa år inte har nått några avgörande framgångar. Vad vi har uppnått är att vi har fått en ordentlig debatt omkring de här frågorna och att andra sedan har hakat på med förslag om mindre bitar, som det i och för sig är bra att realisera. Jag hoppas fortfarande att vi så småningom skall kunna nå fram till en mer genomgripande reform. Sedan finns det, om man går in på detaljerna, naturligtvis mycket som skulle kunna ändras. För min del tycker jag att en hel del av de debatter vi för i kammaren har blivit meningslösa ur den aspekten att det meningsutbyte vi har inte når ut. Riksdagen arbetar i massmedialt mörker. Praktiskt taget ingenting som förekommer efter kl. 17 — 18 i riksdagen får någon form av rapportering i massmedia. Man kan då säga att vi inte skall anpassa oss efter massmedia utan att det är massmedia som skall anpassa sig efter oss. Ja, hur åstadkommer vi det? Vi får respektera att det inom massmedia numera gäller vanlig arbetstidslagstiftning. För min del tror jag inte att man skulle fördärva så mycket av det bakgrundsoch förklaringsmaterial som förekommer i debattinläggen i kammaren om vi koncentrerade arbetet på ett sådant sätt att vi kunde undvika kvällsplena. Vidare tycker jag att vi själva på ett helt annat sätt än hittills kan ta initiativ när det gäller att föra ut information om riksdagens arbete. Bengt Kindbom och jag har för flera år sedan motionerat om att vi t.ex. skulle ha en riktig riksdagstidning, som man har i en hel del andra länder, så att vi i varje fall till den särskilda krets som är speciellt intresserad — den är viktig från opinionssynpunkt — och som vill följa med vad som händer i riksdagen kunde få ut ett mer fylligt och intresseväckande material. I detta betänkande behandlas naturligtvis många saker som skulle vara värda att kommentera, men jag får nöja mig med ett par ytterligare saker. Frågan om revisionen, som flera har tagit upp, är naturligtvis viktig och intressant. När man säger: Lägg all revision under riksdagen! kan det verka plausibelt. Men jag för min del tror att om vi gjorde det skulle vi få en sämre revidering. Jag tror nämligen att vi måste ta vara på alla möjligheter vi har till ordentlig revision av den statliga offentliga verksamheten. Jag tycker att det är bra om riksdagens revisorer får ökade befogenheter och ökad kapacitet och om riksdagen den vägen kan utöva en mer reell revision. Men jag kan inte se att detta i sig står i motsatsställning till att vi har ett förhållandevis självständigt riksrevisionsverk, som utifrån sina utgångspunkter — det betonar vi också i ett särskilt yttrande i betänkandet — gör en självständig och systematisk granskning av olika förvaltningsenheter. Med detta, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till vår reservation nr 4.

Herr talman! Jag ser att jag fortfarande går under firmabeteckningen vpk på namntablån i kammarens fond. Det skall vara v nu för tiden! Det kanske kan ändras så småningom. I det här betänkandet föreslås några smärre reformer i fråga om riksdagsarbetet, till vilka vi i vänsterpartiet ansluter oss. Det är bara på en enda punkt som vi har funnit anledning att reservera oss, och det gäller den självklara principen att samtliga riksdagspartier bör ha representation i någon form i utrikesnämnden. Detta är inte bara en viktig demokratifråga — det handlar också om att inför omvärlden signalera största möjliga enighet i vår utrikespolitik. Det är viktigt att samtliga riksdagspartier deltar i utformandet av denna politik. Om några partier stängs ute kan det leda till missförstånd om att det föreligger utrikespolitiska motsättningar som kanske inte är för handen. En liknande fråga om samtliga partiers representation i JO-delegationen har inte tagits upp i det här betänkandet. Vi har diskuterat att föra in den frågan, men vi har bestämt oss för att avvakta. Vi återkommer till frågan, men jag noterar ändå redan nu som mycket positivt att samtliga partier nu tycks vara inställda på att hitta en förnuftig lösning av den frågan. Herr talman! Det är bra att det nu pågår en diskussion om hur riksdagsarbetet skall förnyas, göras mer meningsfullt och spännande. Vi uppskattar mycket talmannens strävanden i det avseendet. Att vi t.ex. kastar bort flera veckor varje riksmöte på voteringar vilkas utgång ändå i många fall är helt förutsägbar är väl knappast så meningsfullt! Debattformerna kan också behöva ses över. Men i förnyelsearbetet får vi naturligtvis aldrig tumma på de unika rättigheter som en enskild svensk riksdagsledamot har i jämförelse med parlamentariker i de flesta andra länder: den fria motionsrätten, beredningstvånget i utskotten, den fria yttranderätten och naturligtvis rätten att begära omröstning. Detta är en fundamental ordning i vår riksdag som vi skall slå vakt om. De rättigheterna vill vi aldrig göra avkall på. Men med det förbehållet skall vi naturligtvis på allt sätt försöka förnya vårt riksdagsarbete. Då tror jag att det gäller grundläggande saker. En del av mina föregångare här i talarstolen har tagit upp frågorna om riksdagens roll som granskningsorgan, som ju ligger KU särskilt varmt om hjärtat. Jag tror att de enskilda utskotten på ett helt annat sätt borde syssla med att följa upp vad som händer med de beslut som vi fattar här i kammaren. Det finns också många andra saker som skulle kunna förbättra riksdagsarbetet och göra riksdagen till en viktigare institution än vad den är i dag. Då tror jag att vi automatiskt får ett större massmedialt intresse.

De problemen kan vi alltså inte lösa med några konstlade metoder eller genom att, som någon motionär har föreslagit, vi mer eller mindre skulle kommendera radio och TV att sända vad som pågår här i riksdagen. Jag tror inte heller på den typ av reformer som miljöpartiet har föreslagit, att vi skall börja dua varandra kors och tvärs här i kammaren. Jag tycker inte att vi skall göra riksdagen till något slags allmän kompisklubb där vi duar varandra härs och tvärs. Jag är kanske litet konservativ, herr talman, men jag anser faktiskt det. Och våra stackars utmärkta stenografer, som ändå får utstå så mycket, hur skall de kunna klara vem olika talare syftar på när detta duande, som tyvärr har utbrett sig en del redan, skall bli en allmän regel här i huset? Jag vet inte om nästa steg skall bli att bli att vi i stället för ”herr talman” säger ”du Thage” eller ”du Christer”. Jag tycker inte om det här förslaget. Det finns en viss distans mellan företrädare för olika partier, även om vi kan vara goda vänner utanför den här kammaren och också inne i kammaren. Jag tycker inte att det skall urarta till något slags kompisklubb. Men jag ser gärna andra positiva förslag till hur vi skall förändra, förbättra och förnya arbetet i det här huset, med tillgodoseende av alla de fundamentala och — det vill jag ännu en gång säga — ganska unika demokratiska rättigheter som den enskilda riksdagsledamoten har.